Herr talman! De senaste åren har miljöfrågorna verkligen kommit i fokus i den allmänna debatten. Vi kan se det på alla alarmerande rubriker som dagligen finns i tidningarna. Härom dagen läste jag t.ex. rubriken: Dioxin i modersmjölk. En annan dag stod det: Freoner hotar ozonlagret och hela klimatet på jorden. Vi hörde också nyligen om ett kemiskt utsläpp i Schweiz, som kom att skada vattenmiljön och dricksvattenreserverna på många orter i Europa. Jag vill här gärna betona att regeringen har varit lyhörd för de ökande miljöhoten och människornas oro. Redan i regeringsdeklarationen sägs det ifrån att värnet av vår livsmiljö är avgörande för vår framtid. Omsorgen om miljön skall få en central plats inom alla samhällsområden. Det talas om såväl handlingsprogram mot luftföroreningar som insatser för att minska jordoch skogsbrukets miljöproblem. På riksdagens bord ligger redan en ny bilavgaslag och program för minskning av faran från miljöfarliga batterier. Vi har fått en arbetsgrupp som utan dröjsmål skall utforma en handlingsplan när det gäller havsföroreningar. En utredning med omfattande direktiv har tillsatts för att förstärka miljövårdens organisation. Regeringen har tagit människornas oro och forskarnas varningar på allvar. Också i riksdagen har frågorna, svaren och interpellationerna om miljöfrågorna varit många. Jag tror vi är ense om att miljöhoten i dag inte finns bara inom vissa industrier eller på vissa isolerade platser. Vi vet nu att utsläpp från kasserade kylskåp och från värmepumpar kan bidra till oreparabla skador i vår atmosfär och påverka vårt klimat. Men, herr talman, bara för några år sedan fanns det faktiskt i riksdagen politiker som mest såg försurningen som något som bara gällde skador på skogens resurser. Det fanns politiker som hade svårt att förstå sambandet mellan urlakning av kvävegödsel och förorenade havsområden. Det är glädjande att de flesta politiker nu inser miljöfrågornas betydelse för hela vår omgivning, vår hälsa och allt livs fortsatta existens, för växter, djur och människor. Efter denna inledning, herr talman, övergår jag till att kommentera de reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 6. I reservation 1 har man från centerpartiets sida uttalat sig om miljövårdens inriktning. Jag har redan kommenterat en del av vad som står i reservationen om hur viktiga miljöfrågorna är i dag. Men i reservationen kräver man också ett system med offentliga utfrågningar och vetenskaplig medling. Jag skulle vilja säga att just riksdagen är ett ställe där man helt öppet för allmänheten kan diskutera miljöfrågorna och lämna besked i viktiga frågor. Här har också de politiska organisationerna ett ansvar. Inom vårt parti arbetar vi för närvarande faktiskt med programskrifter. Det rör sig om ett landsomfattande rådslag i miljöfrågorna, och detta kommer att öka människornas kunskaper. Jag tror faktiskt inte att det hjälper med bara offentliga utfrågningar i riksdagen. Miljöfrågornas tyngd är så stor att frågorna i mycket större utsträckning bör föras ut till folket. Herr talman! Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservationen 1. I reservation 2 framför centerpartiet önskemål om fler internationella mässor och fler internationella miljökonferenser. Visst är miljöfrågorna internationella, men jag tror det är oerhört viktigt att man i det internationella arbetet verkar vid de förhandlingar som det finns möjligheter att föra enligt olika konventioner. Den svenska regeringen har en hög ambitionsnivå i det internationella miljövårdssamarbetet. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i att vi har fått en speciell miljövårdsambassadör med erfarenhet i miljöfrågorna, för att vi skall kunna ta ett samlat grepp vid alla dessa internationella förhandlingar. Jag kan också nämna att Nordiska rådet har haft en internationell luftvårdskonferens här i Stockholm. Konferensen har väckt stort intresse i stora delar av Europa och har redan medfört en ökning av ambitionsnivån vid förhandlingarna i Geneve. Vpk önskar en förstärkning av det nordiska miljövårdssamarbetet, som Viola Claesson nyss kommenterade. Jag vill gärna säga att är det någonstans som miljövårdsarbetet verkligen tas på allvar och ständigt flyttar fram sina positioner är det inom det nordiska miljövårdssamarbetet. Jag vill här gärna intyga att den svenska miljöministern på ett utmärkt sätt har sökt kontakt med sina nordiska kolleger och med dem tagit upp viktiga miljöfrågor. I reservation 4 talar centerpartiet för en ökad utbildning i miljövård, bl.a. i skolor. Det är naturligtvis viktigt att barn och ungdom bibringas goda kunskaper om miljön, miljöskador och insatser i miljökampen. Jag har förståelse för den motion som reservanterna tillstyrker, men jag vet samtidigt att sådana insatser är på gång såväl i lärarutbildningen som när det gäller läromaterial. Jag har själv nyligen kontaktat läroboksnämnden, som sände mig ett tjockt kuvert med skolmaterial om miljövård. Jag kan därför trösta centerpartiet med att det genom undervisningen kommer att bli mer kunskaper om miljöns betydelse. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 4. När det gäller frågan om miljöprövning av vägar kan jag hänvisa till den diskussion som här nyss fördes mellan Ivar Virgin och Viola Claesson— denna fråga har tagits upp i dag i samband med behandlingen av bilavgaslagen. När det gäller ekonomiska styrmedel vill jag gärna säga att vi inom socialdemokratin anser att det är ett av de medel man kan använda i miljöpolitiken. Vi tror att det är nödvändigt att man har lagar och förpliktande bestämmelser, men man kan också använda ekonomiska styrmedel, bl.a. en form av stimulanser. Det har vi också gjort i flera sammanhang — när det gäller beskattningen av bensin men också när det gäller t.ex. handelsgödselavgifterna. Men jag måste ändå konstatera att flera av de borgerliga partierna här har avstyrkt förslag om sådana avgifter; de är alltså kanske inte för alla slags ekonomiska styrmedel! Det är en svår avvägning man måste göra när man skall bedöma om en = Prot. 1986/87:31 avgift är kännbar och om den kan få en återhållande eller förebyggande 20 november 1986 effekt. Det får nämligen inte vara på det sättet att man kan betala sig frifören = Arja og oo miljöskadlig verksamhet. Just denna avvägning är så svår att man ofta avstår från att använda sådana medel. Men det pågår för närvarande ett arbete inom naturvårdsverket för att finslipa avgiftssystemen och skatterabatterna. Jag tycker att vi skall avvakta resultatet av denna översyn inom naturvårdsverket, liksom eventuella nyheter som kan framkomma i den översyn av miljövårdens organisation som pågår — den har enligt sina direktiv också att se över vilka medel som kan bli effektiva i miljöarbetet. Men jag tycker som sagt att det är viktigt att man ständigt fastslår att inga ekonomiska medel bör kunna användas för att köpa sig fri när det gäller miljöarbetet. Herr talman! Det är glädjande att alla partier här i riksdagen nu ställer upp i miljöarbetet, ställer sig bakom ingrepp mot förorenarna och är med på att vi bidrar med medel till miljöarbetet. Vi måste se till att ett ökat miljömedvetande genomsyrar alla beslut i denna riksdag. Vi måste långsiktigt förändra vårt sätt att handskas med naturresurserna, att bruka dem utan att förbruka dem. Vi är i dag i den allvarliga situationen att vi genom våra försummelser kan avgöra framtida generationers livsmiljö. Om vi inte ställer bestämda krav på den teknik som är en grund för vårt välstånd i dag — krav på att den är biologiskt försvarbar, att den går att förena med en oförstörd natur och med sunda människor - kommer framtidens svenskar att döma oss, dagens politiker, mycket hårt. Jag kan intyga att vårt parti i regeringsställning kommer att ta detta stora ansvar på allvar.

Herr talman! Grethe Lundblad sade att den socialdemokratiska regeringen tar den oro som människor känner och de varningar som forskarna framför på största allvar och är lyhörd. Hon räknade sedan upp en mängd insatser som den socialdemokratiska regeringen har gjort när det gäller miljövården. Bilavgaslagen angavs som ett exempel på vad regeringen har gjort. Den kommentar jag kan göra till den lagen är egentligen att dessa åtgärder kommit för sent och att det är för litet som gjorts. Det tog mycket lång tid innan man kom till skott. Dessutom ställde man kraven litet för lågt — man sköt på ikraftträdandet osv. Men den diskussionen får vi tillfälle att föra så småningom, eftersom det lagförslaget ligger på riksdagens bord. Samma kommentar kan gälla frågan om batterier. Där kommer vi förmodligen att få en ännu mer omfattande större debatt. Jag skall inte säga att regeringens förslag i den frågan är direkt dåligt, men det är i varje fall undermåligt. Där kommer förmodligen vissa förändringar att kunna ske. Havsföroreningarna är kanske ett av de största och allvarligaste problemen vi har, eftersom haven ju är slutstationen för all den förorenande verksamhet som vi bedriver på vår jord. Och haven står inte längre pall. Det är i detta sammanhang viktigt att vi erkänner orsakerna till att situationen är som den är. Grethe Lundblad och den socialdemokratiska regeringen vill gärna tala om att det är kväveläckaget från jordbruket som är problemet. Naturligtvis är nyttjandet av kväve ett problem. Men läckage av kväve 17 förekommer från vår naturmark oavsett om vi brukar den eller inte. Det finns emellertid utredningar och undersökningar som visar att luftföroreningarna —- det nedfall vi får från luften — är en väl så betydande orsak till havsföroreningarna som läckage av kväve. Den socialdemokratiska regeringen har emellertid inte visat särskilt stort intresse för att diskutera detta problem. Detsamma gäller freon. Vi fattade ett beslut om att man inte får använda freon i sprejförpackningar. Men freon används ju i en mängd produkter. Regeringen har inte heller i den frågan visat någon större vilja. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Grethe Lundblad kommenterade de reservationer som föreligger. Hon sade att de offentliga utfrågningarna inte behövs, eftersom vi här i riksdagen kan föra en debatt om dessa frågor och att den debatten är offentlig och därmed kan ge information. Men det är faktiskt inte det som vi avser. Vi utgår nämligen från att vi inte här i riksdagen kan stå till tjänst med all den kunskap som krävs för att göra denna diskussion så bra som möjligt. Den kunskapen finns utanför riksdagen, hos forskare och en hel del andra människor. Det är dessa vi skall försöka att samla till offentliga utfrågningar. Samma sak gäller för vetenskaplig medling. Jag tycker att det finns mycket goda motiv för att vi skall ha offentliga utfrågningar. När det gäller de internationella kontakterna är det viktigt att vi visar vad vi kan. Det räcker inte, Grethe Lundblad, med dessa förhandlingar mellan ländernas regeringar, utan vi måste arbeta på alla plan för att nå resultat. Också utbildningen är viktig. Det försökte jag förklara tidigare, och jag behöver därför inte gå in på detta ytterligare i just den här repliken. Grethe Lundblad berörde litet grand de ekonomiska styrmedlen. Hon verkade egentligen ganska positiv. Utskottet är dock inte lika positivt. Men en sak är vi överens om, och den tycker jag att vi inte behöver diskutera ytterligare. Jag syftar på åsikten att man inte skall få köpa sig fri utan att det handlar om andra stimulanser när det gäller de ekonomiska styrmedlen.

Herr talman!

Vi har framfört att ett pantsystem är ett sätt att uppmuntra konsumenter att återlämna batterier. Det ser vi som ett mycket bra exempel på hur man kan använda stimulanser. Man ökar ju effektiviteten hos system genom att uppmuntra människor att uppträda på ett miljövänligt sätt. I början av sitt anförande hade Grethe Lundblad några meningar om att politiker inte var särskilt intresserade av miljöfrågorna för ett par år sedan. Jag vet inte riktigt vad hon syftade på. Jag kan försäkra att vi har tagit utomordentligt allvarligt på de miljöfrågor som har debatterats i riksdagen på senare tid. Jag tror att alla har blivit lika chockade av vad som hänt i Tyskland, med skogsdöd osv. Grethe Lundblad var också inne på freonutsläppen. De borgerliga partierna hade en reservation tillsammans med vpk i den frågan, där vi hos regeringen begärde en plan för hur utsläppen skall kunna minska. Jag tror faktiskt inte att värmepumparna är det som man i första hand skall ge sig på. Självfallet skall man jobba med dem också, men faktum är att i förpackningsindustrin, i frigolitoch skummadrasstillverkning används mycket freon, och säkert finns det möjligheter att minska den användningen, i varje fall där det finns alternativ. I förpackningsindustrin t.ex. borde det vara ganska självklart att man snabbt gick över till andra produkter.

Herr talman! I en sådan här debatt blir det kanske med nödvändighet så att frågor kommer upp som egentligen inte står på dagordningen. Bensinångor vid bensinstationer är t.ex. en fråga som kommer upp till debatt i kammaren om några veckor, när bilavgaslagen behandlas. Därför kanske det är onödigt att dra upp den diskussionen i dag, även om detta är en fråga som jag är väldigt oroad över. Jag anser att man bör ta krafttag för att komma till rätta med det problemet inför den ombyggnad som kommer att ske på många bensinstationer för att de skall uppfylla lagens fordringar den 1 juli 1987, då alla stationer skall vara utrustade med särskilda pumpar för blyfri bensin. Grethe Lundblad hänvisade till regeringsdeklarationen och talade om regeringens kraftfulla insatser för miljön. Hon nämnde bl.a. freoner och batterier. Jag tycker att det var litet av en skönmålning av de insatser som regeringen har gjort. Frågan om batterierna kommer vi att återvända till. Folkpartiet har länge krävt ett pantsystem för batterier, men den motionen har tidigare avslagits. Vi får väl ta den diskussionen senare. När det gäller freon har vi yrkat på en utvidgning av bilskrotningslagen för att man skall kunna ta hand om freon som finns kvar i gamla kylskåp m.m. Även den motionen har tidigare avslagits, och det är att hälsa med tillfredsställelse om regeringen nu vill återkomma med förslag som tillgodoser folkpartiets önskemål. Jag yrkade i mitt första anförande bifall till reservation 1 som gäller offentliga utfrågningar. Vi tycker att den kunskap som många gånger tillförs oss som ledamöter också bör föras ut till bredare grupper. Miljön är så viktig att vi inte bör hemlighålla den stora kunskap och de många upplysningar vi får om saker — annars kan det spridas förvirring och kanske också missförstånd ute bland den stora allmänheten. Därför är det viktigt att få till stånd offentliga utfrågningar. Vi har inte fått något svar från Grethe Lundblad om hur det blir med luftvårdsfonden. Det finns uppdrag till regeringen att verka för en sådan fond, men vi har över huvud taget inte sett något resultat av detta. När får vi förslag till riksdagen härvidlag? Då man talar om ekonomiska styrmedel återkommer ständigt i debatten påståendet att några skulle kunna köpa sig fria i fråga om miljöåtgärder. Jag skulle vilja fråga Grethe Lundblad: Vilka ställer upp på en sådan här sak i dag? Vem av oss säger att tillverkare och andra skulle kunna köpa sig fria från miljöåtgärder när vi förordar ekonomiska styrmedel?

Herr talman! En av de enskildheter och ett av de miljöproblem vi diskuterar är just bensinångor. Jag förstår inte några av de inlägg som gjorts här. Vad vi talar om är att kommunerna själva har svårt att göra både ekonomiska och miljömässiga avvägningar för att lösa problemen, så att man inte får bensinstationer inom tätbebyggt område och i närheten av bostadsområden. De flesta som deltar i debatten i kammaren och som lyssnar här känner förstås till vilka farliga gifter som finns i bensinångorna. Detta är en stor fråga. Jag hänvisade också till siffror som visade hur mycket som egentligen släpps ut. Jag anser nog att man måste skrida till verket och fatta rejäla beslut på detta område. Grethe Lundblad representerar som alla vi andra ett parti, men hon representerar också regeringens uppfattningar. Som alla andra berömmer hon sig av att vara först och ibland bäst. Jag tror nog att alla partier som skickar upp representanter i talarstolen för att diskutera miljöproblem måste erkänna att det framför allt är utanför parlamentet som man ser ett rejält miljöengagemang. Detta har på många områden och många orter lett till att partierna i riksdagen tvingats diskutera dessa frågor. Det finns en del drastiska exempel som visar att löften har getts strax före ett val. Socialdemokraterna tycks ha gjort mest i den vägen. Det är bra om man ger sig för en opinion, men det vore snyggt om det kunde ske också mellan valen. Jag tror att en del av dilemmat, krocken mellan kortsiktiga ekonomiska överväganden och känslan för miljön, och testen på om vi verkligen menar allvar, ligger i problemen inom själva samhällssystemet. Det är därför vi tycker att det är så befriande fint att Birgitta Dahl har börjat diskutera i sådana här banor. Jag har tyvärr inte med mig det avsnitt jag skulle vilja citera ur ett tal som miljöministern höll på Renhållningsverksföreningens årsmöte. Det är mycket väl värt att citera. Det visar en insikt om att vissa saker inte kan lösas om det samtidigt finns en profithunger med i spelet, som det gör på detta område. Det är också så att väldigt många — bl.a. inom det socialdemokratiska partiet, och även direkt från denna talarstol — ger uttryck för föreställningar som visar på en fortsatt, om inte fanatisk så i varje fall farlig och ödesdiger tilltro till en ständig tillväxt i vårt land. Det innebär att man är inne på kollisionskurs när det gäller miljöproblemen. Det är möjligt att Grethe Lundblad och andra ledamöter inser att detta är en felaktig inriktning men inte kan säga det från denna talarstol. Förr eller senare måste man dock visa att man ser med öppen blick på denna konflikt. Det är min fasta övertygelse att man, om man gör det, också bättre förstår det miljöengagemang som förekommer ute i samhället. Låt mig till sist ta upp en fråga som berörts av flera talare, bl.a. Grethe Lundblad, nämligen katalytisk rening av bilavgaser. Jag blir förskräckt när jag ser hur många som hänvisar till beslutet om katalytisk avgasrening som någonting som skulle kunna leda till att vi kan säga ja till ohämmad bilism, till att vi skulle kunna bygga motorvägar som föder ytterligare personbilstrafik och flöden av tunga landsvägstransporter. Men det är ju inte sant. Det som bl.a. den s.k. aktionsplanen och underlaget till beslutet om katalytisk avgasrening vilar på är en beräknad trafikökning fram till år 1995 vilken uppnåddes redan år 1980. Detta är det enorma problemet. Jag menar att man måste anlägga en helhetssyn på miljöpolitiken, dvs. sätta in denna i ett övergripande perspektiv på samhället. Jag tror också att Grethe Lundblad förstår detta.

Herr talman! Tyvärr tillåter min korta repliktid mig inte att ta upp alla frågor som har nämnts, men jag skall försöka ta upp de viktigaste. Lennart Brunander framhöll att frågan om havsföroreningarna är mycket viktig. Det skulle mot den bakgrunden vara intressant att få veta varför centern fortfarande går emot handelsgödselavgiften, som är ett ekonomiskt styrmedel med vars hjälp man skall försöka minska de havsföroreningar som orsakas genom urlakning och av kvävegödsel. Jag vill också säga att det är riktigt att det var efter ett förslag från centerpartiet som riksdagen på sin tid beslöt om avskaffande av sprejförpackningar med freoner. Men det förelåg då inget förslag om översyn av användningen av freoner i andra sammanhang i samhället. Som alla vet har vi ganska nyligen fått kunskaper om detta. Det kommer säkerligen åtgärder på det området. Flera av talarna har nämnt den internationella luftvårdsfonden och även erinrat om att denna redan tidigare i år har berörts här av miljöministern. Jag vill till detta tillägga att internationella beslut tar lång tid. Vi i Sverige kan faktiskt inte ensamma bygga upp denna fond, men tillsammans med andra stater kan vi skapa en sådan. Jag vet att miljöministern har tagit upp dessa frågor vid sammanträffanden med miljöministrar från andra länder, men det är fråga om en uppgift som tar tid. Vi kan inte här i riksdagen utan vidare fatta beslut om en sådan fond. Tanken på denna måste ”säljas” till andra stater, och jag tror att förhandlingar i frågan pågår. Ivar Virgin talade mycket om miljöavgifterna och menade att de är mycket viktiga. Jag vill gärna säga att vi socialdemokrater också kan tänka oss ekonomiska styrmedel. Men skillnaden mellan de borgerliga partierna och oss är att vi ser ekonomiska styrmedel som en del av medlen. Vi vill gå fram på många områden och ge producenterna besked om att det finns förbud mot vissa saker, att det finns begränsningar i fråga om andra saker, och att de ekonomiska styrmedlen kan komma in i ett sådant system. Jag tror att det är i detta sammanhang som det råder skillnad mellan de borgerliga partierna och oss. Jag håller fast vid att det finns områden där det inte räcker med ekonomiska styrmedel. Till Kerstin Gellerman vill jag säga att när jag nämnde freonerna nämnde jag dem som ett hot. Jag talade inte om att vi hade börjat vidta åtgärder mot dem, eftersom en kartläggning för närvarande pågår för att man skall ta reda på var de finns. Jag tror nämligen att vi skall akta oss för att göra om det som jag kallar för kadmiummisstaget. Jag syftar då på det tillfälle då den borgerliga regeringen lade fram ett förslag om förbud mot kadmium. Riksdagen antog detta förslag principiellt, men det kunde aldrig genomföras, eftersom vi vid detta tillfälle inte visste i hur många produkter och på hur många områden i vårt samhälle som kadmium fanns. Än i dag, Kerstin Gellerman, finns det kadmium på många håll i samhället. Detta har vi inte lyckats ta itu med, trots att vi för många år sedan fick ett principiellt förbud mot kadmium. Jag tror att vi skall akta oss för sådana förbud som bara finns på papperet. Låt oss kartlägga freonernas förekomst i vårt samhälle, och låt oss därefter göra en handlingsplan för att minska freonerna och helst ta bort dem i förpackningsmaterial, i kylskåp och liknande. Jag tror att vi blir mer trovärdiga hos allmänheten när vi har en sådan fast grund att stå på och inte bara kommer med förslag som skall se fina ut på papperet, men som i verkligheten inte innebär en förbättring av miljösituationen. Om Viola Claesson läser mitt anförande senare skall hon se att jag inte bara tyckte att regeringen var först och bäst, utan jag påpekade att alla partier hade blivit mycket mer intresserade av miljöfrågorna, precis som allmänheten har blivit. Det är inget tvivel om att miljömedvetandet har växt i samhället. Jag tror att vi främst skall ge äran åt forskarna. De har för oss påpekat de stora risker som finns i vår omgivning. Jag tror att det är mycket viktigt att vi tar forskarnas berättelser om hoten på allvar. Om Viola Claesson tror att jag bara har tilltro till ständig tillväxt har hon fel. Jag hävdar ständigt, att vad som är viktigt är att vi tillägnar oss en biologiskt försvarbar teknik. Jag tror inte att vi behöver gå tillbaka till stenåldern och leva som man gjorde på den tiden. Men vi måste ändra den teknik som vi har i dag. Det är möjligt att göra. Det är möjligt att leva med en ganska framskriden teknik om denna har utvecklats med hänsyn till miljön. Till sist, Viola Claesson, när det gäller motorvägar och kollektivtrafik: Låt oss debattera dessa frågor i samband med debatten om bilavgaslagen. Om Viola Claesson läser denna skrivning och talar med sitt partis representanter i utskottet, skall hon få veta att jag i utskottet i dag har gjort uttalanden som hon säkert kan bli nöjd med.
Herr talman! Grethe Lundblad undrade varför centerpartiet var emot handelsgödselavgiften när den infördes och om vi vill göra något åt havsföroreningarna. När regeringen lade fram förslaget om handelsgödselavgift innebar det en ren skatt med vars hjälp man skulle dra in pengar från jordbruket till statskassan. Vid denna tidpunkt hade vi ett förslag som innebar att om man skall införa en sådan skatt skall man använda de pengar som skatten tillför för att vidta miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Under riksdagsbehandlingen framkom att ett sådant förslag även förelåg från andra partier. Detta innebar att regeringen den gången inte fick sitt förslag antaget av riksdagsmajoriteten. När man fattade beslut om en handelsgödselavgift fick regeringen i uppdrag att använda dessa pengar i enlighet med riksdagsbeslutet. Det har också medfört bekymmer, eftersom regeringen även i det sammanhanget varit ganska senfärdig med att komma med förslag till åtgärder som pengarna skapade förutsättningar för. Pengarna användes kanske inte helt och fullt till de ändamål som vi tycker att de borde ha använts till, i alla fall inte när det gäller att minska havsföroreningarna. Jag sade tidigare att här finns andra bekymmer som vi måste få upp ögonen för. Först då kan vi få en bättring. Beträffande luftvårdsfonden sade Grethe Lundblad först att det har gjorts en hel del. Litet senare sade hon att hon trodde att det pågår förhandlingar. Det är så pass länge sedan beslutet fattades att vi nu kräver att någonting skall hända. Grethe Lundblad tog beslutet om förbudet mot kadmium som ett exempel på hur man inte skall göra. Egentligen skulle det vara skojigt att återge de anföranden som hölls i det sammanhanget — om det nu var Grethe Lundblad eller någon annan av socialdemokraterna — och höra hur det lät då. Då fanns inga hinder för att göra allt möjligt. Att det finns kadmium i betydligt fler produkter än vad regering, riksdag och experterna på området då visste tyder på att det vi i dag kräver, en fördjupad debatt i dessa frågor på olika nivåer, verkligen är viktigt.

Herr talman! Jag återkommer till detta med ekonomiska styrmedel. Vi är, Grethe Lundblad, tydligen inte riktigt överens på den punkten. Grethe Lundblad säger fortfarande att man på något sätt skall kunna köpa sig fri. Jag vill då erinra om att vi i grunden har koncessionsbestämmelser för all miljöfarlig verksamhet. Skulle någon bryta mot bestämmelserna i koncessionsbeslutet, då tillämpas mycket bestämda regler om s.k. miljöskyddsavgift i 54 §. Avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar de ekonomiska fördelarna av överträdelsen. Det finns redan ett rent sanktionssystem i miljöskyddslagen. Vi vill använda miljövårdsstimulanser för att åstadkomma bättre miljö, för att kunna gå längre än vad som bestämts i givna koncessioner. Man skulle alltså kunna få skatterabatt eller någon typ av stimulans om man släpper ut mindre föroreningar än vad som tillåts enligt koncessionsnämndens beslut. Jag tycker det är ett enkelt system och borde kunna accepteras av alla. Sedan vill jag hävda att det är fullt möjligt att uppnå en miljövänlig tillväxt. Det är enligt min uppfattning absolut nödvändigt för att vi skall kunna få möjlighet att göra de miljöinsatser vi alla är överens om. Man behöver bara se på utvecklingen i länder med andra ekonomiska system för att kunna konstatera att möjligheterna att göra miljöinsatser i de länderna är väldigt små. Jag kan nämna Östtyskland, som är en av de stora förorenarna när det gäller svaveldioxid, Tjeckoslovakien och Polen. I allmänhet är det bristande ekonomiska resurser, bristande intresse och bristande påverkan från opinionen som gör att man inte vidtar rimliga åtgärder på detta område. Beträffande luftvårdsfonden har jag en viss förståelse för att det i förhandlingar kan vara svårt att komma fram till en lösning i denna fråga. Däremot anser jag det vara av yttersta vikt att man använder detta som ett påtryckningsmedel för att åstadkomma förbättringar. Att de länder som exporterar föroreningar till andra länder rimligen också skall få betala för de skador de åstadkommer i sina grannländer är rent logiskt en idé som alla borde kunna acceptera. Även om förhandlingsarbetet är svårt, är jag övertygad om att det är ett verksamt medel i internationella miljövårdsförhandlingar.

Herr talman! Grethe Lundblad ville litet grand nedvärdera folkpartiets förslag om ändring av bilskrotningslagen så att man kan ta hand om kylskåp och de freoner som finns i kylskåp. Detta är ett förslag som regeringen mycket väl snabbt kunde tillmötesgå, och det har också tagits upp i naturvårdsverkets utredning om freoner som en åtgärd som man kan vidta ganska omedelbart. När det gäller kylskåp får man också gå på tillverkarna, så att det blir luftningsventiler o. d. så att det inte heller vid service blir några utsläpp av freon. Det finns alltså saker som kan göras omedelbart, och det vore bra om regeringen tog detta till sig. När det gäller luftvårdsfonden tycker jag att Grethe Lundblad var litet dubbeltydig. Precis som någon annan sade: I ena stunden hade det vidtagits kraftfulla åtgärder, men i andra stunden visste hon inte. Jag menar att vi här ifrån kammaren år 1985 gav regeringen i uppdrag att verka för en internationell luftvårdsfond. Därför åligger det faktiskt den svenska regeringen att göra framställningar hos länder i Europa både för att kräva effektivare reningsåtgärder och för att få till stånd en luftvårdsfond. Det vore i alla fall trevligt om vi fick höra att något görs åt det hållet. Beträffande bensinstationer och bensinavgaser kommer det en debatt om några veckor. Då har också kammaren fått ett material på bordet som vi kan diskutera utifrån. Att i dag fatta beslut och föregripa den behandlingen tycker jag är litet nonchalant mot kammarens övriga ledamöter, som inte har satt sig in i de här frågorna. Från folkpartiets sida hade vi gärna sett att den katalytiska avgasreningen trätt i kraft tidigare. Nu är den ett obligatorium från 1979. Detta är bara ett steg för att minska avgasutsläppen i samhället. Något vi alla kan medverka till är att hålla fartgränserna, och då minskar utsläppen av kväveoxid i ganska stor omfattning. Jag tycker det är viktigt i en sådan här debatt att påminna om att det inte är hopplöst med miljöförstöring. Vi kan se det här i Stockholm. Det fanns en tid då man kunde varken bada eller fiska i Strömmen. I dag kan man göra bådadera. Åtgärder mot gamla felsteg lönar sig alltså. Vi har fått miljölagar, vi bekämpar försurningen, och nu fortsätter vi också framdeles med åtgärder mot batterier och avgaser. Därför bör vi nog se positivt på framtiden. Det är också viktigt, som vi från folkpartiet hävdar, att tekniken framöver hela tiden måste ta hänsyn till miljön. Därför är det viktigt att inte bara på högskolenivå införa ordet miljö här och där på schemat, utan det är oerhört viktigt att våra forskare och tekniker får detta som ett obligatoriskt inslag i sin högskoleutbildning så att de tar hänsyn till detta i framtida forskning, som kommer att ge utslag först på 2000-talet.
Herr talman! Till slut i debatten vill jag bara konstatera att när det gäller den internationella luftvårdsfonden har miljöministern redan tidigare i år i denna kammare sagt att hon respekterar riksdagens beslut och tänker fortsätta att arbeta för detta. Det tycker jag kan vara svar på den frågan. Till Kerstin Gellerman vill jag säga beträffande kylskåp och freoner: Det har antytts att regeringen senare under detta riksmöte kommer med en proposition om avfallshanteringen. Jag hoppas att man i det sammanhanget är så långt framme med kartläggningen angående freoner att förslag om bestämmelser också på det området skall kunna framläggas. Precis som Kerstin Gellerman anser jag att hotet mot ozonskiktet är ett mycket allvarligt problem. Flera debattörer har sagt att det brådskar, att regeringen inte handlar tillräckligt snabbt och vi från vårt håll försöker verka bättre än vi är.

Naturvårdsverket har i sin tur i maj 1981 utfärdat tillämpningsbestämmelser för bensindrivna bilar — — —. Dessa bestämmelser har emellertid överklagats och regeringen har ännu inte kunnat samla sig till ett beslut.” Detta konstaterades i november 1981, efter att riksdagen redan hösten 1979 i ett enhälligt beslut hade krävt ett åtgärdsprogram när det gällde bilavgaser av den borgerliga regeringen. Ännu två och ett halvt år efter riksdagsbeslutet hade alltså regeringen inte vidtagit några åtgärder. Jag tycker att man skall vara försiktig när man talar om att det inte går fort nog med miljövårdsarbetet.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 5 behandlas bl.a. en motion om bankavgifter, vilken väckts av mig och några andra ledamöter. Av betänkandet framgår att en del aktiviteter förekommit sedan motionen väcktes. Bl. a. har vissa banker ändrat sina avgiftssystem, och det är i och för sig bra. Vad vi motionärer har vänt oss emot är den djungel av avgifter som florerar inom bankväsendet. Vi menar att det är helt otillräckligt med en lista på bankens avgifter. Vad bankkunden behöver är något av en jämförelseprislista — som alltså även innehåller uppgifter om. andra bankers villkor och avgifter. Enligt vad jag har erfarit är bankinspektionen i färd med att åstadkomma en sådan, men för att det skall vara meningsfullt måste en sanering och en minskning ske när det gäller antalet bankavgifter. Bankinspektionen anser också att det inte bör få kosta något extra att sätta in pengar eller att ta ut pengar från eget bankkonto. Jag delar helt denna uppfattning. Att bankerna i sina räntebesked numera lämnar uppgifter om både gottgjord ränta och de avdrag som gjorts är i och för sig en förbättring jämfört med tidigare ordning. Men inom vilket annat område skulle vi godta information i efterhand? Skall det vara en öppen och fri konkurrens mellan bankerna, måste bankerna — liksom fallet är inom all affärsverksamhet — vara beredda att redovisa olika avgifter och villkor öppet och på ett sådant sätt att uppgifterna är lättillgängliga för kunderna. Herr talman! Jag kommer med uppmärksamhet att följa bankinspektionens fortsatta arbete och har nu inget yrkande.

Herr talman! I utskottsbetänkandet kan man läsa att en väsentlig uppgift i jämställdhetsarbetet är att verka för en arbetsmarknad där män och kvinnor deltar i arbetslivet på lika villkor och med lika möjligheter. Det här är någonting som det råder enighet om. Men dessförinnan fastslog utskottet en annan åsikt som vi moderater inte alls kan dela. Utskottsmajoriteten menar att ett ekonomiskt oberoende som bygger på eget förvärvsarbete är en förutsättning för jämställdhet. Vi har reagerat på majoritetens förenklade syn på förutsättningarna i detta sammanhang, därför att vi menar att både män och kvinnor måste ha möjlighet att arbeta hemma med sina barn. En förutsättning för att uppnå jämställdhet är alltså inte att båda arbetar utanför hemmet. Jämställdhet betyder ju också valfrihet för individ och familj. Det socialdemokratiska synsättet innebär att samhället nedvärderar omsorgen om egna barn, och därför lär det inte bli lätt att skapa den respekt för hemarbetet som behövs för att männen skall ta sitt ansvar. Denna negativa attityd har troligen påverkat kvinnornas syn på sig själva och på andra kvinnor. De som har arbetat hemma under en längre tid har inte så mycket självförtroende när de kommer ut i arbetslivet — de har ju sysslat med någonting som staten anser att andra skall sköta. Utskottsmajoriteten skriver att detta inte innebär någon nedvärdering av det arbete som utförs i hemmen. Tyvärr förhåller det sig nog så, och dessutom sanktioneras det av staten. Detta kan man se på utformningen av familjebeskattningen, där det inte tas någon hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. En inkomsttagare får skatta betydligt mer än om samma lön intjänas av två i familjen. De som anlitar kommunal barnomsorg får en stor statlig subvention, medan de som föredrar att själva ta hand om sina barn inte får något stöd alls. Jag vill påstå att denna negativa attityd till det traditionella kvinnoarbetet på sikt har motarbetat jämlikhetssträvandena inom arbetslivet. Eftersom många kvinnor arbetar i traditionella kvinnoyrken har attityderna på något sätt följt med. Dessa yrken har fått en låg status, och respekten för kvinnors traditionella arbetsuppgifter är en förutsättning för att kvinnor skall få uppskattning på arbetsmarknaden. Då kan yrkena också eftertraktas av män, och kvinnor vågar söka sig till ovanligare arbetsuppgifter. För att nå målet att män och kvinnor skall kunna delta i arbetslivet på lika villkor och med samma möjligheter krävs det insatser från många olika håll. En tidig attitydpåverkan är mycket viktig, och den måste åstadkommas i hemmet, i förskolan och i skolan. Flickornas yrkesval är fortfarande i dag förfärligt snävt, och eftersom flickor i framtiden inte kan räkna med att i samma utsträckning som nu komma in på den offentliga sektorn måste utbildningsoch yrkesvalet breddas. Framför allt måste flickor uppmuntras att i mycket större utsträckning välja längre utbildningar. Det traditionella utbildningsvalet är inte bara ett hot mot kvinnors möjlighet att få arbete utan även mot deras möjlighet att få kvalificerade befattningar. Studievägledningen spelar alltså en stor roll. Flickor behöver också förebilder. De behöver komma i kontakt med kvinnor som har valt yrken utöver de traditionella. Här finns det mycket att göra inom skolans värld. Förebilder är viktiga för både flickor och pojkar för att påverka attityder, inte bara till utbildningen utan också när det gäller inställningen till lika villkor och möjligheter på arbetsmarknaden för män och kvinnor. Jämställdheten uppnås inte genom särskilda projekt och genom att man åstadkommer särskilda kvoter för män och kvinnor, utan jämställdhetsarbetet måste genomsyra allt samhällsarbete som något alldeles naturligt, som inte behöver schemaläggas för att den aspekten skall bli ihågkommen. Många av de kvinnor som börjar arbeta utanför hemmet efter att ha varit hemma en tid vill ha deltid och tycker att det passar bra med en mera flexibel arbetstid när barnen är små. Många av de män som skulle vilja arbeta deltid vågar inte göra det på grund av att deltidsarbetet har en låg status och inte omfattas av alla trygghetsförmåner på arbetsmarknaden. Det gäller kompensationsnivån inom sjukoch föräldraförsäkringar, kontant arbetsmarknadsstöd m.m. Därför finns det all anledning, som vi moderater har påpekat i en reservation, för regeringen att göra en översyn av deltidsarbetets sociala villkor. Det är riktigt, som det står i utskottsbetänkandet, att mycket har gjorts för att stimulera kvinnor att bli företagare. Men inte bara de offentliga insatser som omnämns i betänkandet utan också många insatser av enskilda kvinnor har gjorts för att stimulera just kvinnlig företagsamhet, genom företagsutbildning för kvinnor, mässor och en hel del andra saker. Det finns emellertid en sektor som behöver förändras för att ytterligare möjligheter skall öppnas, och det är den kommunala sektorn, både den landstingskommunala och den primärkommunala sektorn. Om det vore möjligt med privata initiativ som alternativ inom vård, omsorg och annan service skulle det vidga kvinnors arbetsmarknad. Det skulle öppnas möjligheter att välja mellan anställning i enskild eller offentlig verksamhet eller att driva egen verksamhet. Det offentliga monopolet förhindrar också att det växer fram nya modeller och former av barnomsorg och annan service. Det här är något som ni socialdemokrater är emot av ideologiska skäl. Det finns faktiskt inga sakskäl som talar för att det blir bättre för människor om kommuner och landsting har monopol på service. Det är en myt att det är endast det som erbjuds av den offentliga sektorn som är rättvist och bra för människor. Man kan ofta läsa i dagspressen att en socialdemokratisk majoritet har sagt nej till olika privata initiativ i kommuner och landsting — många gånger har det gällt barnomsorg. De privata alternativen är någonting som kommer. Ni kommer aldrig att kunna stå emot. Människor har idéer och visioner och önskningar, och de kommer inte att kunna förkvävas i längden. Kravet på alternativ kommer nämligen från människorna själva — och det är just dem som vi representerar. De ideologiska skäl som socialdemokraterna åberopar blir på det viset i längden inte trovärdiga. Verkligheten talar emot era argument och kommer att göra det i ännu högre grad i framtiden. Det finns många exempel på idéer som skulle kunna förverkligas om människorna bakom dem fick chansen att göra det på samma villkor som gäller för offentlig verksamhet. Jag vill nämna ett exempel på en verksamhet som trots stora svårigheter kommit till stånd, nämligen ett hjärtcenter här i Stockholm. En ung undersköterska som tidigare arbetade på Karolinska sjukhuset såg att köerna där blev längre och längre och patienterna som blev behandlade för hjärtinfarkt blev yngre. Hon ville göra någonting åt detta, försöka förebygga och rehabilitera. Därför öppnade hon i våras detta hjärtcenter, som har gått mycket bra. Man har behandlat över 500 patienter hittills. Hon tog mycket stora ekonomiska risker med detta projekt, men hon säger att hon tagit de riskerna därför att hon känner ansvar och känner att hon lever. Det här är bara ett exempel. Inom kommunerna kan man ta andra exempel. Fotvården sköts exempelvis på en del håll enbart i kommunal regi medan det står många lokaler tomma, som privata fotvårdare skulle kunna hyra för att där driva sin egen verksamhet. I många kommuner slår man undan fötterna för den privata fotvården och därmed service för allmänheten. Jag skulle kunna stå här och räkna upp oerhört många exempel på vad som skulle kunna göras och hur man skulle kunna uppmuntra människors engagemang. Vi har en annan reservation, som handlar om att ta till vara parlamentarikernas kunskap och engagemang i jämställdhetsfrågorna. Numera kommer direktiv uppifrån, från jämställdhetssekretariatet, och redovisas i vissa delar för jämställdhetsrådet. Vi tycker inte att det förfarandet leder till samma engagemang från politikerna som om de kunde delta mer på idé och beredningsstadiet. Vi har därför i en reservation begärt att regeringen skall lägga fram förslag till en organisation som medger ett aktivare engagemang från alla politiska partier. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1986 86:A605 av Alf Wennerfors m.fl. anförs att grundläggande attityder och värderingar måste förändras om jämställdhet skall uppnås. Man säger också att kvinnors traditionella arbete i hemmet nedvärderats. Utskottet avvisar bestämt att någon nedvärdering av hemarbetet förekommer. En framgångsrik jämställdhetspolitik, säger utskottet i sitt betänkande, förutsätter att kvinnornas villkor på arbetsmarknaden kan förbättras. Den viktigaste förutsättningen för jämställdhet mellan män och kvinnor är att kvinnan kan nå ekonomiskt oberoende byggt på eget förvärvsarbete. Insatserna för att upprätthålla den fulla sysselsättningen, att skapa nya arbeten när de gamla försvinner, utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken och av den offentliga sektorn, förbättring av arbetstidslagarna och många andra samhällsinsatser har varit till fördel för alla medborgare. Men de har betytt mest för kvinnorna, framför allt de kvinnor som haft den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Alla de här reformerna har moderaterna gått emot. Vi behöver bara gå igenom moderaternas motioner under detta år för att se att ni inte på något sätt ändrat inställning. Ni för en politik som på många områden skulle drabba de flesta kvinnorna. Undantagna är bara de bäst ekonomiskt och utbildningsmässigt ställda kvinnorna. Det är med andra ord gammal högerpolitik som bedrivs här, men man försöker med vackra ord om ändrade attityder och värderingar skyla över sin dåliga politik i jämställdhetsfrågor. Motion 1985/86:A608 av Rosa Östh m.fl. tar bl.a. upp mannens roll i jämställdhetsarbetet och framhåller att den rapport som avlämnats inte lett till några konkreta åtgärder. Utskottet konstaterar att särskilda medel avsatts för försöksverksamhet och att den fortsatta handläggningen för närvarande övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet. Rapporten har för övrigt sänts ut till ett stort antal myndigheter, organisationer och studieförbund. Med det sagda finner utskottet inte anledning att föreslå några åtgärder och avstyrker motionen i denna del. Folkpartiet tar i motion 1985/86:A604 upp krav på ökad forskning om jämställdhet och en utvärdering av JÄMFO:s arbete. Den forskning som efterlyses i motionen pågår redan enligt utskottets mening. Vidare har fem rapporter publicerats. En av dessa är en inventering av forskningsbehov om kvinnans villkor i arbetslivet. JÄMFO redovisar i sin verksamhetsberättelse för 1985/86 att verksamheten under året till stor del lagts upp kring detta forskningsprogram. Beträffande kravet på utvärdering av JÄMFO:s verksamhet visar erfarenheter från andra forskningsområden att de tre år som försöksverksamheten pågått är en alltför kort tid för att en utvärdering skall bli meningsfull. Med det anförda avstyrks motionen i denna del. I två motioner — en av folkpartiet och en av Görel Bohlin — tas frågan upp om parlamentariskt inflytande över jämställdhetsarbetet. Enligt utskottets mening har den nya organisationen som skapades i samband med den socialdemokratiska regeringens tillträde 1982 lett till en effektivisering av regeringens jämställdhetsarbete. Den jämställdhetsberedning som nu finns med representanter från olika departement och det jämställdhetssekretariat som arbetar inom arbetsmarknadsdepartementet skapar en bred kontaktyta, som är viktig i allt jämställdhetsarbete. En parlamentariskt sammansatt grupp skulle inte på samma sätt kunna arbeta inåt departementen som i nuvarande organisation. Till denna organisation har sedan knutits ett rådgivande organ — jämställdhetsrådet — med representanter för de politiska partiernas kvinnoorganisationer, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna. Jag kan ha förståelse för att man under den borgerliga regeringsperioden hade en annan organisation, eftersom det var tre partier som bildade regering, men att detta skulle leda till större effektivitet i arbetet har man inte kunnat bevisa. Det var snarare en politisk nödvändighet än ett effektivt sätt att arbeta. I motion 1985/86:A603 av Margareta Winberg m.fl. krävs en handlingsplan för övergången till informationssamhället. Den statliga dataeffektutredningen fastslog i sitt slutbetänkande 1984 att kvinnor är en sårbar grupp i samband med datoriseringen. En av orsakerna är att de kvinnodominerade yrkena är färre än de mansdominerade. Kvinnorna finns som bekant i stor utsträckning inom kontorsoch serviceyrkena, ofta med rutinbetonade arbeten. Det är de områdena som kommer att starkt beröras av ny teknik. Dessutom har expansionen inom den offentliga sektorn — där till stor del kvinnor är verksamma — avtagit. Allt detta har gjort kvinnornas arbetsmarknad osäkrare. Utskottet redovisar i anslutning till motionen att ett arbete bedrivs inom departementet att kartlägga de problem som motionen behandlar. Ett projekt på kontorsområdet pågår, där syftet är att vidga yrkesinnehållet för kontorsanställda kvinnor. En viktig insats är också ökade utbildningsinsatser, och här kan förnyelsefonderna spela en viktig roll. Utskottet finner inte att riksdagen behöver vidtaga någon ytterligare åtgärd med anledning av motionen. Utskottet erinrar om att på det statliga området är detta krav till viss del redan tillgodosett. Genom en särskild förordning beaktas föräldraledighet i förtjänsthänseende som merit. På det privata området finns däremot inga sådana regler. Inte heller finns några regler för hur kvalifikationer skall värderas. Det råder med andra ord både rättsligt och faktiskt frihet för arbetsgivaren att anställa den han vill. Den enda begränsning som gäller är jämställdhetslagens förbud mot könsdiskriminering. Det saknas således enligt utskottets mening förutsättningar för genomförande av denna meritvärdering, eftersom det privata området saknar ett etablerat normsystem. Utskottet anför att den utredare som är tillsatt redan har lämnat ett delbetänkande med en kartläggning av könsfördelningen i central och regional statsförvaltning. Förslag om åtgärder väntas bli presenterade redan under våren 1987. Vidare avser arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon, som också har ansvaret för jämställdhetsfrågorna i regeringen, att föreslå vissa ändringar i förordningen om jämställdhet i statlig verksamhet och i kommittéförordningen , för att starkare markera jämställdhetsaspekterna. Stor aktivitet pågår således i regeringens kansli i dessa frågor, varför någon åtgärd från riksdagens sida inte nu bedöms påkallad. Gerd Engman kommer i sitt anförande att redogöra för en del av det arbete som bedrivs. Med det anförda avstyrks motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1986/87:5 om jämställdhet och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Gustav Persson påstår att denna attityd från socialdemokraternas sida inte skulle innebära en nedvärdering av arbete i hemmet. Men jag vill återigen påstå, precis som i mitt anförande, att så är fallet. Jag gav också exempel på hur man från socialdemokratiskt håll styr utvecklingen på ett sådant här sätt och utgår från att båda makarna i en familj alltid skall arbeta utanför hemmet. Såväl skattesystemet som andra regler är utformade så. Familjelivet kommer att förändras undan för undan, och det kommer att uppstå nya behov och önskemål. Något som blir vanligare och vanligare är en mer flexibel arbetstid. Det hör ihop med att man skall kunna arbeta i hemmet under olika tider av livet. Det skall inte vara något fel om kvinnor väljer att själva sköta sina barn — det spelar ingen roll om det är kvinnan eller mannen som väljer att stanna hemma. Gustav Persson avfärdar vår första reservation genom att vifta litet grand med det gamla argumentet om högerspöket. Han säger att denna reservation bara är uttryck för gammal högerpolitik. Vidare säger han att moderaterna har gått emot alla förslag om välfärd. Den debatten tänker jag inte föra, eftersom människor vet att detta påstående inte är sant. Man undrar till vem Gustav Persson egentligen riktar sig, eftersom verkligheten, debatten i tiden och människors önskemål om valfrihet och variation talar ett annat språk. Men det brukar bli så här när argumenten tryter. Sedan nämnde Gustav Persson något om moderaternas tal om attityder. Men detta är viktigt, eftersom det är förändringar i attityder som vi vill åstadkomma. Det gäller både socialdemokraterna och oss. Vi talar emellertid om olika medel för att uppnå detta. Precis som Charlotte Branting sade i sitt anförande kommer det att ta tid, eftersom dessa förändringar av attityder — både attityder mellan kvinnor och män och attityder mellan kvinnor — är något som växer fram. Det är alldeles nödvändigt. Det spelar ingen roll vilka lagar, regler och förordningar vi beslutar om här i riksdagen om man har andra uppfattningar härvidlag ute i landet. Det är attityderna som leder till att vi får en förändring, vilket i sin tur leder till jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, i hemmet och i samhället i övrigt. I detta sammanhang skall vi inte glömma bort att det är mycket viktigt för familjerna att kunna välja mellan olika alternativ.

Herr talman! Till Gustav Persson vill jag säga att dagens samhälle faktiskt fortfarande till större delen styrs av män. Det har inte hänt så väldigt mycket än, även om det säkert finns metervis med papper om jämställdhetsarbetet. Det viktiga är ju hur det är ute i samhället. Visst har det skickats ut papper om män i jämställdhetsarbetet också, men fortfarande finns det inga konkreta förslag. Detta har vi påpekat i vår motion. Opinionsbildningen är alltså oerhört viktig. Man kan tycka att det inte går att gripa in i den privata arbetsmarknaden och med lag reglera synen på kvinnor och anställningen av kvinnor. Det kan jag hålla med om. Men opinionsbildningen som bedrivs från riksdagen, från regeringen och från alla våra samhällsorgan i toppen av samhället är oerhört viktig för att få till stånd en förändring, även om den inte blir i lag reglerad. Det vidhåller jag. Därför tycker jag att en jämställdhetskommitté, där vi utåt kan arbeta tillsammans, alltså ger bättre resultat än det internarbete som socialdemokraterna nu mer och mer vill bedriva. Från centerns sida anser vi att samhällsplanering, utbildning och regionalpolitik även har med jämställdhetsfrågor att göra, för de skapar i sin tur förutsättningar för jämställdhetsarbete. I utflyttningsområdena är det väldigt svårt för unga kvinnor att få arbete, och de flyttar i allt större utsträckning därifrån. Förut talade man om hemmadotterssyndrom. Nu är det hemmasonssyndrom ute i utflyttningsområdena. Vi från centern anser vidare att det decentraliserade samhället, som vi hela tiden förespråkar, underlättar ett jämställdhetsarbete. Det är en viktig förutsättning för att nå målen. Det ger också de bästa förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män genom att det skapas närhet till arbete, — Prot. 1986/87:31 bostäder och service med beslutsfattarna nära människor. Den politiken 20 november 1986 försöker vi driva på olika sätt här i riksdagen. Vi anser det vara en Jönslälldkere sa grundförutsättning för jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Antalet kvinnor på arbetsmarknaden har ökat sedan 1965 med 730 000, antalet män bara med 45 000. Man räknar med att kvinnorna i början av 1990-talet har lika stor andel på arbetsmarknaden som män. Men skillnaderna i fråga om lön, arbetstid, inflytande och ansvar kommer förmodligen fortfarande att kvarstå. Däri ligger grunden för utjämningsarbetet. Hittills har moderaterna bara motarbetat alla reformer. Vi för vår del är emellertid nu beredda att göra insatser på bred front, så att alla kvinnor kan få del av jämställdhetsarbetet. Då krävs det också en utjämningspolitik. Det är samhällsservicen och samhällsinsatserna som har frigjort kvinnorna. Det gäller exempelvis barnomsorg, äldreomsorg och arbetsmarknadspolitik: kortare arbetstid, arbetslagstiftning. Jag skulle kunna räkna upp mycket mer. Men på dessa områden har moderaterna kämpat emot — det är sanningen. Man blir emellertid inte trovärdig beträffande jämställdhetspolitiken om man bedriver en sådan politik på andra områden. Detta är vad jag skulle vilja säga till Ingrid Hemmingsson. Det är inte gammal högerpolitik, utan moderaterna driver i dag samma linje som de drivit tidigare. Beträffande de motioner som vi kommer att behandla senare i arbetsmarknadsutskottet kan vi se vilken inställning ni har. Den är som sagt densamma som tidigare. Till Charlotte Branting: Den forskning som ni så gärna vill ha finns redan hos JÄMFO. Lena Nilsson-Schönnesson bedriver en forskning i tre delar — den sista delen kommer 1987 — om parrelationer i äktenskapet. Där finns just de samband som det talas om. När det gäller den parlamentariska jämställdhetskommittén: Man kunde inte vara enig inom de borgerliga partierna, och det har visat sig också i dag. Det var därför naturligt att ha denna kommitté. Det var en politisk nödvändighet — det står jag fast vid. Jämställdhet mellan kvinnor och män innebär djupgående samhällsförändringar som också kräver gemensamma värderingar på många centrala samhällsområden. Det gäller inte minst på det fördelningspolitiska området. Målet — det är viktigt att konstatera — kan aldrig vara att nå jämställdhet på olika nivåer mellan kvinnor och män, utan det gäller att få till stånd en utjämning mellan de privilegierade och de icke privilegierade i samhället. Det är den stora insatsen också i jämställdhetsarbetet, som i all annan fördelningspolitik, eftersom kvinnorna utgör 50 96 av alla medborgare i landet. Det tror jag är viktigt att påpeka. Till Görel Thurdin: Det är riktigt att facket inte har arbetat så bra. Men när vi har försökt att förbättra fackets möjligheter till inflytande på arbetsmarknaden när det gäller dessa frågor, då har centern gått emot oss. Varför gör ni det? Fackets insatser skulle kunna förbättras om ni ställde upp här.

Herr talman! Gustav Persson säger att det är den utjämningspolitik som regeringen bedriver som skall skapa jämställdhet. Eftersom Sverige är ett av de länder där utjämningspolitiken enligt socialdemokratisk modell har gått längst, borde också jämställdheten mellan män och kvinnor i vårt land vara mycket större än i något annat land. Men det är faktiskt inte så. I vissa avseenden har andra länder hunnit längre än Sverige. Gustav Persson säger att vi har varit emot allting. Nej, det har vi inte varit. Vi har varit emot det socialdemokratiska sättet att presentera samhällsservice för människorna — ensidigt och styrt av politikerna. Det har då inte givits några möjligheter för familjerna att ordna sin service på olika sätt. Men familjer är ju olika. Det är detta som vi har varit emot, och det har vi tydligt angivit i våra motioner. Jag tror inte att människor i vårt land, när de läser motionerna, säger att vi har kämpat emot den socialdemokratiska välfärdspolitiken, utan vi har varit emot den oerhört snäva begränsning som den har. Se bara på barnomsorgen! Den har vi debatterat här i kammaren väldigt många gånger. Därvid försvarar socialdemokraterna ensidigt det kommunala monopolet och vill inte tillåta några som helst andra alternativ, fast det är precis sådana som människor önskar. Den typen av utjämningspolitik har inte varit till gagn för kvinnor och inte heller för män. Men då kanske vi kommer in på en vidare debatt som vi inte skall ta upp i dag.
Herr talman! Jag håller med Gustav Persson om att uppbyggnaden av den offentliga sektorn har kunnat ske tack vare att kvinnorna har gått ut på arbetsmarknaden. Man kan säga att det är med kvinnornas hjälp som vi fått den grundtrygghet i samhället som till stor del finns i dag. Men sedan har man tyckt att den här uppbyggnaden varit tillräcklig, och så har man ”lagt locket på” när det gäller kvinnornas utveckling på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn. Till detta kommer att kvinnor i dag inte har samma grundtrygghet när det gäller försäkringar och pensioner som män. Sedan vill jag fråga på vilket sätt centerpartiet skulle ha gått emot de fackliga organisationernas jämställdhetsarbete. Det påståendet begriper jag inte riktigt. Jag har inte kunnat finna något jämställdhetsmål i löntagarfondernas och inte heller i förnyelsefondernas verksamhet, men vi får väl se vad som händer — det beror ju på vad man kommer överens om på arbetsplatserna.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

Herr talman! Jag har naturligtvis inte möjlighet att på den korta tid som står mig till buds svara på alla frågor från de tre meddebattörerna, men låt mig först vända mig till Ingrid Hemmingsson. Det är riktigt att Sverige ligger främst bland de industrialiserade länderna när det gäller utjämningen. Det är vi naturligtvis stolta över. Vi kan också konstatera att just den utjämningspolitiken har medfört en bättre situation för kvinnorna. Därför tror jag att vi alltid måste föra en jämlikhetspolitik om vi skall uppnå jämställdhet. Ingrid Hemmingsson säger också att vi socialdemokrater för en mycket snäv politik på jämställdhetsområdet. Men det är tvärtom. Vi vill arbeta inom alla områden. Det är därför vi anklagar moderaterna för att motarbeta oss på vissa områden, exempelvis arbetslivet. Till Görel Thurdin vill jag säga att jag är glad att hon delar min uppfattning om den offentliga sektorns betydelse för kvinnorna. Det gör inte moderaterna. Också Charlotte Branting sade nyss att hon ville ha en privatisering. Hon tror att en sådan skulle kunna lösa kvinnornas problem. Jag tror inte det. Det är helt andra insatser än privatisering av vårdsektorn och liknande som krävs. Görel Thurdin påstod vidare att hon inte förstår det som jag sade om att centern har gått emot oss i jämställdhetsarbetet. Jag menar exempelvis att en viktig del för kvinnorna på arbetsmarknaden är att man får en bättre arbetsorganisation. Facket måste ha bättre inflytande för att kunna påverka arbetsorganisationen. Därigenom får man möjlighet att skapa en arbetsorganisation också på kvinnornas villkor. Det vill inte arbetsgivarna i dag. Många arbetsgivare vill fortfarande ha kvinnorna som reservarbetskraft. Därför måste ni delta också på det området, om jämställdhet skall kunna genomföras. Slutligen några ord om jämställdhetslagen. Fackets erfarenhet är att under alla år som vi har försökt hjälpa folk att på juridisk väg, via domstolsförhand 41 lingar, återfå arbetet har vi inte lyckats särskilt bra. Det är framför allt inom den privata sektorn som dessa svårigheter finns. Man kanske skall pröva strängare sanktioner i framtiden, men i dag vet vi att vi inte på det sättet lyckas klara av problemen, och det är det viktiga. Det är bättre att öka skadestånden.

Herr talman! I motion A801 angående ett bättre parlamentariskt inflytande på jämställdhetsarbetet gör jag en jämförelse mellan hur arbetet fortskridit på senare år och hur det var under de år den permanenta jämställdhetskommittén fanns. Partirepresentanterna var där starkt pådrivande i vad gäller opinionsbildning och förslag om olika aktiviteter. Man nådde stora grupper av människor i olika åldrar och från olika socialgrupper. De förslag som togs fram i kommitténs betänkanden var förankrade hos de politiska partierna, som därigenom också påtog sig att vara pådrivande. Kommittén var det naturliga centrumet för information, inkommande och avgående, om jämställdhet. Informationsarbetet och jämställdhetsarbetet är nu splittrat på många instanser, vilket är förvillande särskilt för allmänheten, som måste uppfatta den ordningen som en mindre bra service. Ineffektivt förefaller det också. Man har infört en jämställdhetsdelegation, dvs. en testgrupp på ett trettiotal personer från olika organisationer, som lyssnar av och eventuellt har synpunkter på förslag som arbetats fram i departementet. Jag är inte ensam om att uppfatta arbetet i denna mastodontgrupp som totalt meningslöst. Skillnaden mellan förr och nu är markant. Då var det kraft, realism och framsteg, trots att många organisationer — inte minst de fackliga — ändå var tämligen svala till problemen. Numera tycks jämställdhetsarbetet ha avstannat och tycks t.o.m. förlöjligas. Rättvisa för kvinnor — och för män — är ett oomstritt mål: Alla ställer upp på det. Det kan gälla t.ex. lika lön eller lika rättigheter i pensionshänseende liksom samma möjligheter till karriär, självförverkligande, ett bra liv. Vill man åstadkomma en större rättvisa, Gustav Persson, kan man emellertid inte använda vilka metoder som helst. Er slogan är tydligen: Ändamålet helgar medlen. Från moderat håll menar vi att övertygandet hos förslagsställaren undermineras ganska kraftigt, om metoderna för genomförandet av förslagen uppfattas som orättvisa. De hinder som finns för rättvisa är emellertid av ett slag som kräver insikt om problemen och brett engagemang. Verkligheten, t.ex. i vad gäller kvinnornas möjligheter att kombinera en önskan att både få vara tillsammans med sin familj och att få göra karriär, få uppleva stimulans av yrkesarbete och arbetskamrater, hindras av den praktiska verkligheten. Därför måste dessa hinder definieras och minimeras. Mäns önskan att få tid för barnen är också en fråga om rättvisa, om mäns rätt och barns rätt. Det måste finnas ett Prot. 1986/87:31 både-och. De praktiska hindren är emellertid dels att oftast ingen hjälp finns 20 november 1986 att få för barntillsyn och hemarbete, dels att den hjälp som eventuellt finns är = Ja daga otillräcklig, bl.a. därför att privata alternativ inte medges. Om man tar deltidsarbete för att få detta både-och, så drabbas man av orättvisor i trygghetssystemet. Det faktum att kvinnor föder barn och blir borta från arbetsplatsen rätt länge avhåller ofta arbetsgivaren från att satsa på en kvinna i fertil ålder för en viktig befattning. Utbildning och forskning kommer ofta sent in i en kvinnas liv. En positiv händelse i det sammanhanget var när de kvinnliga ledamöterna här i riksdagen i alla partier gemensamt via sina utskottsrepresentanter lyckades få ett förslag från en s-regering om en fix övre åldersgräns för forskning ändrat. Hindren är emellertid inte bara praktiska. Det finns mycket av fördomar och traditioner som utgör stenar på vägen, vilket har omvittnats här. Det är ganska sorgligt att bevittna hur de i skolan begåvade, tuffa, ambitiösa och självsäkra flickorna ute i arbetslivet, under trycket av omgivningens traditionella föreställningar, liksom krymper. De absorberar det underförstådda budskapet om att inte duga — i vart fall inte i konkurrens med männen. Och många har vittnat om hur den som är hemarbetande i några år kan förlora en del av sitt självförtroende. Utbildning och omskolning är därför viktiga instrument för den som efter år av hemarbete vill ut i yrkeslivet. Äktamakeprövningen vid studiemedelsansökan kan dock säkerligen avhålla mången kvinna från att ta det steget och starta en sen utbildning. Detta vill jag lägga socialdemokraterna om hjärtat. Den socialdemokratiska regeringen valde att lägga ned jämställdhetskommittén och att själv pula med jämställdhetsfrågorna inom departementet. Därigenom fråntogs parlamentarikerna möjligheten att direkt och på beredningsstadiet hjälpa till i arbetet. Jag vill här skjuta in, att formen för den parlamentariska medverkan inte nödvändigtvis behöver vara en permanent kommitté. Man bör vara öppen för även andra former, och det är därför vår reservation är utformad i den andan. Herr talman! Jämställdhet är inte enbart en kvinnofråga, även om det i mycket gäller kvinnors rättigheter. Jämställdhet — ömsesidig respekt och ett jämnt förhållande — är en mänsklighetsfråga, och framstegen i arbetet är beroende av att båda hälfter i samhället inser det. Den kvinnliga andelen politiker är viktig för samhällsarbetet, därom är de flesta ense. Den andelens storlek och kompetens påverkas av hur jämställdhetsarbetet utvecklas och av det gehör de politiska representanterna får för de här frågorna inom de egna leden. Eftersom detta i sin tur är beroende av hur delaktiga och informerade alla politiker är, blir slutsatsen: En förutsättning för framsteg i jämställdhetsarbetet — denna för alla människor så viktiga rättvise-, maktfördelningsoch attitydfråga — är ett direkt engagemang i arbetet.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

Fru talman! Tack, herr minister, för svaret i dag — en dag då vi alla delar Kaisas och hennes föräldrars glädje över att snart kunna krama och hålla om varandra, att på nytt få uppleva lyckan att vara en hel familj! För att få sin mänskligt självklara rätt att vara en familj tillsammans har Kaisas föräldrar — Leila Miller och Valdo Randpere — fått föra en lång, hård och oviss kamp. De har ansökt och vädjat om utresetillstånd för Kaisa. De har bett om och fått stöd av regeringen och andra ledande politiker. Jag är glad att min egen partiledare är en av dem som starkt engagerat sig i kampen för Kaisa. Många har i brev till Sovjet vädjat om att Kaisa skulle få förena sig med sina föräldrar, Ändå vågar vi inte tro att ens allt detta hade räckt för att få Sovjet att fatta det beslut som nu lyser upp vår grå novemberdag. Det som har etsat sig fast i minnet och som inte har lämnat någon opåverkad är bilden av Leila — den kämpande modern utanför ambassadens gallergrindar. Dag efter dag har hon stått där. Hon har använt den rätt att demonstrera som är självklar här, men inte där varifrån hon kom. Och hon har fått stöd av den fria press som finns här, men inte där varifrån hon kom. Expressen har varje dag gett uppmärksamhet åt Leila och uppmanat dem som kört förbi att visa sitt instämmande genom att tuta. Andra tidningar har gjort detsamma. Många, många följde förslaget, och ljudet från ett stort antal signalhorn trängde in på ambassadområdet över de slutna gallergrindarna. Det är en stark och växande opinion som förmått Sovjet att i detta fall slutligt handla på det sätt som landet förpliktat sig att göra i Helsingforsavtalet. Det visar att arbetet för mänskliga rättigheter är meningsfullt, att vi aldrig får förtröttas i kampen för att rätt skall råda. En gång var Östersjön ett förenande element mellan människorna. Östersjön knöt oss samman. Över vattnet färdades människor fritt. Så borde det vara. Så kan det bli. Det är ett mål, värt att hålla fram — värt att verka för! Kaisa, Du är välkommen till Sverige. Tänk om Du, en liten flicka, kan hjälpa till att bryta is över Östersjön!

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på Pär Granstedts fråga. Det kan vara värdefullt med en aktuell bekräftelse på att Sverige anser att överenskommelsen om Åland från 1921 fortfarande gäller.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Med allra största respekt för Östen Undén, tycker jag ändå inte att hänvisningen till Undéns mer än 30 år gamla interpellationssvar tillför denna debatt särskilt mycket. Jag hoppas att Sten Andersson blev korrekt citerad när han i somras i Expressen uttalade att han var chockerad över de amerikanska åsiktsregistren över svenska medborgare. Dessa register kan innebära stort obehag för enskilda svenska medborgare, sade Sten Andersson enligt Expressen. Förhoppningsvis är han beredd att i dag säga samma sak inför riksdagen. Sveriges suveränitet förutsätter att våra förbindelser med främmande makt är baserade på likaberättigande. Det skall naturligtvis gälla också passoch visumbestämmelser, som bör vara ömsesidiga. Jag utgår därför från att det franska visumtvånget kommer att bli en kort parentes och att vi i annat fall kommer att vidta lämpliga motåtgärder. Allvarligare är att våra förbindelser med Förenta Staterna sedan mycket länge icke baseras på principen om jämbördighet. Hur kan vi dessutom acceptera att USA i sitt visumformulär kräver att svenska medborgare — med straffansvar för falskt intygande — skall bekräfta att de icke tillhör vissa s.k. subversiva organisationer samtidigt som USA:s myndigheter vägrar att uppge vilka dessa organisationer är? Jim Callahan på State Department i Washington säger att det är en statshemlighet vilka dessa organisationer är. Om vissa organisationer får veta att de finns på listan kan de räkna ut hur vår underrättelsetjänst arbetar, säger mister Callahan. Vad är detta om inte en grov kränkning av vår suveränitet. Det är på tiden att vi agerar så att jämlikhet upprättas mellan Sverige och USA i den här frågan. Det gäller inte bara vår självrespekt. Det handlar om tilltron till Sveriges nationella oberoende och alliansfrihet.

Fru talman! Lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ses för närvarande över av en särskild utredningsman. Frågan om sekretess för interimistiska beslut om betalningssäkring är komplicerad och bör enligt min mening behandlas inom ramen för utredningen. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och vara avslutat senast den 1 oktober 1987. Utredningsmannen har möjlighet att behandla sekretessfrågan med förtur om han finner det lämpligt.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Min fråga är föranledd av att en företagare i Nybro på felaktig grund blev föremål för betalningssäkring. Länsstyrelsens interimistiska beslut kom till pressens kännedom, eftersom beslutet är en offentlig handling. Uppgiften publicerades, och företagaren och hans företag har genom publiceringen drabbats oerhört hårt. Det är som bekant inte lätt att tvätta bort en stämpel som skattesmitare även om man har rent mjöl i påsen. Denna obehagliga effekt kunde ha undvikits om det interimistiska beslutet varit föremål för sekretess. Det hart.o.m. förekommit att en skattskyldig delgivits länsrättens beslut om betalningssäkring via en artikel i dagspressen — således innan han själv hade kännedom om att han var föremål för betalningssäkring. Jag tycker att det är självklart att en skattskyldig skall få tillfälle att yttra sig över ett beslut om betalningssäkring innan det ges offentlighet. Därför är det ytterst viktigt att regeringen så fort som möjligt tar initiativ till en sådan ändring. Jag skulle förorda att utredningsmannen prioriterar den del av sin utredning som rör sekretessfrågor och snarast möjligt lägger fram ett förslag till regeringen.

Fru talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilket det årliga nettoresultatet blir för hela den offentliga sektorn av den föreslagna engångsskatten. Alla skatter och offentliga utgifter påverkar underlaget för andra skatter och behovet av andra utgifter. Det är inte möjligt att vid ändringar av skatter eller offentliga utgifter fullständigt utreda hur dessa i olika led påverkar den offentliga sektorns samlade finansiella ställning. I stället har sedan lång tid en praxis utvecklats, som innebär att de omedelbara effekterna på statens finanser redovisas i samband med att förslagen läggs fram. Man har sålunda alltid — oavsett regering — valt att ej betrakta kostnaden för att exempelvis inrätta nya statliga tjänster som lägre än lönekostnaden trots att det är uppenbart att en del av dessa kostnader kan komma att återflöda till det allmänna i form av arbetsgivaravgifter, inkomstskatter, moms, minskade inkomstprövade bidrag och andra effekter i senare led. Vad gäller den föreslagna engångsskatten skulle en sådan beräkning som Daniel Tarschys efterlyser få baseras på antaganden om hur försäkringsbolagen på lång sikt — upp till 20, 30 eller t.o.m. 40 år — väljer att fördela sin avkastning mellan konsolidering och återbäring. Vidare måste kalkylen innehålla antaganden om vilka marginalskatter som företag och hushåll kommer att möta under samma tidsperiod. För att analysen skulle bli fullständig måste man också beakta effekterna av den inkomstförstärkning de sämst ställda pensionärerna kommer att få som en följd av skatten. Även här kan ju stat och kommun få erfara ökade intäkter av t.ex. inkomstskatt och moms liksom minskade utgifter av olika slag. En annan svårighet gäller tidsaspekten. Engångsskatten ger effekt redan under 1987, medan de skatteeffekter Daniel Tarschys vill ha belysta till största delen ligger i en avlägsen framtid, eftersom ju försäkringsbolagens ränteintäkter i stort sett ej blir föremål för beskattning så länge de ligger kvar i bolagen. Eftersom budgetunderskottet finns nu och eftersom de sämst ställda pensionärerna behöver förbättringen nu anser jag att eventuella effekter på statsinkomsterna bortom sekelskiftet är av mindre central betydelse. Det är därför min uppfattning att det inte vore meningsfullt att nu ändra praxis vid beräkning av budgeteffekterna av olika förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern så mycket för svaret på min fråga, även om innebörden av svaret är att finansministern icke vill svara på min fråga. Det är uppenbart att de räntebesparingar på 1,5 miljarder kronor som regeringen har uppgivit att den nya engångsskatten kommer att avkasta bara är en bruttobesparing. Från den bruttobesparingen måste avräknas de minskade intäkter som staten får genom att skatteintäkter bortfaller. Pensionerna blir ju lägre för pensionsspararna. Detta innebär för varje år att kommunerna, landstingen och staten tappar skatteintäkter. Det här inträffar inte bortom sekelskiftet utan omedelbart, med början nästa år i och med att pensionerna av allt att döma kommer att sänkas redan då. Det blir alltså inte fråga om 1,5 miljarder kronor som kan fördelas, utan det blir en mindre summa. När man skall beräkna denna mindre summa måste man naturligtvis göra vissa antaganden, vilket också finansministern mycket pedagogiskt förklarar i sitt svar. Sådana antaganden kan göras. Man kan t.o.m. göra alternativa antaganden och redovisa alternativa kalkyler. Finansministern säger emellertid att han inte vill redovisa några kalkyler alls. Han vill inte tala om för riksdagen vad regeringen antar på den här punkten. Det förekommer nog inte, finansministern, att någon regering lägger fram förslag till skattehöjning utan att för sig själv göra klart vilka andra skatter som därigenom kommer att minska. Alla regeringar är medvetna om att skattebaserna är kopplade till varandra. Ökar man en skatt, minskar man baser varifrån andra skatter tas. Jag utgår därför ifrån att det i regeringskansliet finns interna kalkyler, som finansministern inte vill redovisa för riksdagen. Jag beklagar verkligen att regeringen inte vill göra detta, för därigenom får inte riksdagen det underlag som riksdagen behöver inför ett viktigt ställningstagande.

Fru talman! Som svar på Marianne Anderssons fråga vill jag svara att regeringen inte har några planer på att avskaffa det s.k. reseavdraget. Riksskatteverket har emellertid i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 pekat på att det schablonavdrag om 3 000 kr. under inkomst av tjänst, som införs i samband med 1987 års taxering, då den förenklade självdeklarationen första gången skall användas, snabbt kommer att ätas upp av ökade kostnader för arbetsresor. Riksskatteverket framhåller därvid, att om det är svårt att genomföra en generell höjning av schablonavdraget, bör i stället en radikal förenkling av avdraget för resor till och från arbetet övervägas. En förutsättning för att den förenklade självdeklarationen skall fungera på avsett sätt är att schablonavdraget täcker de vanligaste kostnaderna under inkomst av tjänst.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

Fru talman! På ett annat ställe i vårt riksdagstryck står det att utvärderingen skall ske 1987. Det har också framkommit att det här innebär en skjuts för företagen, vilken kan värderas till 300 milj.kr. Detta är stora pengar när det gäller verksamheten. Pengarna är av stor betydelse för Västerbottens län i det mörker som länet nu befinner sig i.
Vid en interpellationsdebatt den 4 januari angående Stensele Mekaniska Verkstad deklarerade industriministern att de åtaganden som gjorts enligt regeringens mening innebär att företaget har att välja mellan att fortsätta verksamheten eller ordna alternativ verksamhet och sysselsättning. Avsåg det uttalade ansvaret endast gälla för hälften av de anställda?

Fru talman! John Andersson har frågat mig om det finska företaget Rauma Repolas ansvar för fortsatt verksamhet eller alternativ verksamhet och sysselsättning avsågs gälla endast för hälften av de anställda vid Stensele Mekaniska Verkstad.

Som jag flera gånger redovisat här i kammaren klargjorde regeringen på ett tidigt stadium att Rauma Repola hade ett ansvar för sysselsättningen i Stensele. Enligt vad jag erfarit sysselsätts i dag, efter genomförda MBL-förhandlingar, 115 personer vid företaget. Regeringen utgår från att Rauma Repola fortsätter sina ansträngningar för att lösa problemen i Stensele.

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag kan också medge att den här frågan till industriministern är något tillspetsad, men bakom formuleringen av frågan ligger en fundering, om man inte måste ta till helt andra åtgärder än vad som nu är fallet om man skall lyckas stoppa upp den avfolkning som sker av det här området av vårt land. Inget ont sagt om de åtgärder som har vidtagits. Jag litar också på industriministerns goda vilja när det gäller att se till att ytterligare åtgärder vidtas. Men det räcker inte. Måste man inte — i det här fallet och i andra fall som kommer att inträffa — börja tillämpa en annan praxis, nämligen att inte tillåta en vidare avflyttning?

Man måste, menar jag, börja se på regionalpolitiken på ett helt annat sätt. Man måste säga: Nu är gränsen nådd, nu måste vi stoppa avflyttningen. Det måste fram ersättningsjobb omedelbart, så att de människor som inte längre har ett arbete att gå till omgående erbjuds annan sysselsättning. Måste man inte börja fundera i sådana banor, industriministern?
Fru talman! Jag är ense med John Andersson om att det privata näringslivet borde ta ett större ansvar, i synnerhet i stödområdena och i synnerhet i norra delen av Sverige. Det är saker och ting som jag ofta i diskussionerna med borgerliga företrädare här i kammaren är ganska ensam om att påpeka. Borgerliga företrädare brukar sorgfälligt ge fribrev till det privata näringslivet när det gäller insatser i övre Norrland och angriper ständigt bara regeringen och staten för att politiken inte är tillräckligt aktiv. När det gäller Rauma Repola i Stensele menar jag att utan industridepartementets och regeringens agerande i den frågan hade anläggningen nu varit avvecklad. Det var efter det att industridepartementet gick in i diskussioner med Rauma Repola som 105 anställda kunde få fortsätta att ha sina arbeten.
Fru talman! Jag är helt ense med industriministern om att det privata näringslivet måste ta ett större ansvar. Skulle vi också kunna vara överens om att försöka hitta olika styråtgärder, så att vi kunde tvinga det privata näringslivet att ta detta ansvar? Jag ser det som en stor brist att vi i dag inte har dessa styråtgärder. Jag är också medveten om att industriministern har gjort vad som har ankommit på honom när det gäller att få till stånd en så bra lösning som möjligt av problemen beträffande Stensele Mekaniska. Hittar man inga ersättningsjobb till de ca 100 personer som nu har fått
Fru talman! Får jag när det gäller situationen i Stensele och i Västerbottenskommunerna också tillägga att jag utgår från att de regionala organen, såsom den regionala utvecklingsfonden, länsstyrelsen och länsarbetsnämnden särskilt prioriterar dessa områden. Detta bör självfallet ske i samarbete med Storumans kommun och de andra kommunerna i fjällområdet. Länsstyrelsen i Västerbotten saknar inte ekonomiska resurser för att göra sådana insatser, och det gör inte heller utvecklingsfonden.
Fru talman! Vi behöver inte heller vara oense om detta, herr industriminister. Vad jag är emot är detta med att man när anställda mister sin sysselsättning är beredd att — och det är så att säga inte en anklagelse mot de anställda — t.ex. gå in och lösa in deras hus och ställa upp med flyttningsbidrag. Jag ser inte saken på annat sätt än att myndigheterna därmed förutsätter att dessa människor inte kommer att erhålla fortsatt sysselsättning, eftersom de inte anses behöva sina hus längre — man löser ju in dem. Det är detta som är problemet. Har man löst in deras hus och gett dem bidrag för att flytta till södra Sverige eller storstadsområdena, finns ju inte dessa personer kvar. Om man eventuellt hittar alternativ sysselsättning senare skall man ju flytta tillbaka dessa människor och skaffa dem nya hus. Det är som sagt detta som är problemet. Man måste hitta en annan praxis i sådana här sammanhang.
SSAB:s styrelse har fått en ny sammansättning. LKAB har gått in med ett betydande belopp i SSAB. En minskning av statens andel i SSAB har förutsatts. Dessutom har tydligen en framtida börsintroduktion föresvävat industriministern. Men den helt avgörande frågeställningen är: Vilken affärsidé, vilka nya produkter och investeringsprogram har ägarna tänkt sig för att utveckla SSAB:s verk i Norrbotten? Planeras för ett stål-, energioch kemikombinat vid SSAB-Luleverken? Är industriministern beredd medverka till att den nya styrelsen och insatsen från LKAB kommer att innebära flera jobb och en omfattande upprustning vid SSAB:s anläggning i Luleå?
Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva åtgärderna inom SSAB och i stället ta initiativ till att SSAB minskar sitt beroende av det privata näringslivets villkor. Paul Lestander har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den nya styrelsen och insatser från LKAB kommer att innnebära flera jobb och en omfattande upprustning vid SSAB:s anläggning i Luleå. Karl Boo har frågat mig om vilka intentioner regeringen har med bytet av ledningen av SSAB och vilka konsekvenser det enligt regeringens bedömning får för utvecklingen i Domnarvet och Smedjebacken. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är regeringens meddelande för en vecka sedan att SSAB avses få nya delägare och att styrelsen som en följd därav kommer att ombildas. LKAB har förklarat sig villigt att lämna ett konvertibelt lån till SSAB på 700 milj.kr. 73 De initiativ som regeringen nu tagit syftar till att ge SSAB en ägarsammansättning där ägarna har ett gemensamt långsiktigt intresse för bolagets utveckling och samma riskexponering och att medverka till att SSAB ges tillräckliga finansiella resurser för sin fortsatta utveckling. De åtgärder som nu vidtas kommer att stärka SSAB. Det vidgade ägandet markerar en stark tilltro till bolagets möjligheter att hävda sig på marknaden. Den styrelse som vid en extra bolagsstämma den 8 december 1986 kommer att utses har den kompetens och den erfarenhet som är nödvändig för arbete inom SSAB. Vad den framtida utvecklingen kommer att innebära för enskilda orter inom och utom SSAB vill jag inte spekulera om. Besluten härom måste fattas på det sätt som är det normala inom företagssektorn, nämligen i företaget och i de former med samråd med de fackliga organisationerna m.m. som finns angivna i lag och avtal. Ansvaret för SSAB:s utveckling, med målsättning att på lång sikt ge företaget de kvaliteter som krävs av ett börsbolag, åvilar den tillträdande styrelsen och företagets verkställande ledning.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på frågan. Sedan 1981 har regeringens näringslivspolitik varit inriktad på att det skall privatiseras än mer. Nu uppträder industriministern även i formen som en näringslivsman. Han har tagit sig in i ett slutet bolagsrum och handlar helt i enskildhet. Det skapar naturligtvis oro på arbetsplatserna som berörs av besluten, precis som när storfinansen härskar och styr. Substansen i det här är ju att staten minskar sitt ägande. Det finanskapital som nu går in i SSAB ställer oändligt större anspråk på utvecklingen än vad de gamla produktionsbolagen gjorde. SSAB skall introduceras på börsen. Vad kommer det att betyda framöver för en basnäring som har problem i sig själv? Börsintroduktionen och den privata ägarandelen kommer säkert att medföra kval och lidande för många människor, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Det tror jag inte att industriministern kan bestrida. Industriministern svarar nu att det är de personer som är tillsatta i styrelsen och den verkställande ledningen som rakt upp och ner skall klara att ge SSAB de kvaliteter som ett börsbolag vill ha. Jag skulle ändå vilja ställa frågan till industriministern: Vilket sysselsättningsansvar och vilket regionalpolitiskt ansvar finns nu kvar hos staten och industriministern, när det sker en så genomgripande ommöblering och ägarförändring i ett företag som uppenbart har stora strukturproblem framför sig?